Herr talman! När det gäller att sänka inkomstgränsen från 100 000 till 75 000 kr. har ju inte heller vi socialdemokrater opponerat oss. Det tror jag också att Gabriel Romanus är medveten om. De här reglerna kom till den 1 juli 1976. När informationen om dem börjar ge effekt, då är regeringen beredd att försämra förmånerna. Det är litet konstigt, för man kan ju ändå på grund av det ökade antalet lån konstatera att de har stor betydelse för de ungas möjligheter att skapa ett välutrustat hem och därmed goda förhållanden för barnen. De skärpta kraven innebär att det vid prövning av lån till sammanboende som inte väntar barn gäller att de antingen skall ha ett gemensamt hyreskontrakt — det var Gabriel Romanus också inne på — eller, när kontraktet tecknats enbart av den ena parten, vara kyrkobokförda på samma plats med samma adress i sex månader. Vad får vi då ut av detta? Jo, antingen skaffar man sig barn innan man hunnit ordna hemmet — följden blir att barnet blir en ekonomisk påfrestning och solidariteten inom familjen sätts på prov — eller också tvingas man flytta ihop i en tom lägenhet. Det skulle bara fattas att det blir som det stod på folkpartiets valaffischer före valet: I folkpartiets Sverige kan barn och föräldrar vara mer tillsammans. — Hur skulle det se ut, i en omöblerad bostad?
Herr talman! Det är klart att man helst skulle vilja undvika att göra de här ändringarna. De innebär naturligtvis vissa försämringar, och det finns ingen anledning att göra någon hemlighet av det. Man höjer ju räntan på lånen och man sänker inkomstgränsen så att färre får möjlighet att få dem. Det finns två anledningar till detta: dels har det blivit ett så stort intresse för lånen att resurserna har tagit slut, dels befinner vi oss i ett läge då vi måste göra en ekonomisk åtstramning. Det är ingenting som innebär någon nyhet. Ert resonemang går inte ihop. Det går ju inte att först säga till regeringen: Visa nu att ni kan göra en åtstramning. visa nu att ni kan säga nej! När regeringen så gör det på den här punkten, då säger ni: Det var konstigt att regeringen gör en åtstramning. Frågan är om detta är en av de mest angelägna sakerna eller inte. Det är så lätt att tala om att vi måste prioritera och vänta med det som är mindre angeläget men sedan inte vara med om att göra det på någon enda punkt. Jag måste fråga: Är det inte acceptabelt att unga människor som flyttar ihop och som inte har barn får vänta kanske både tre och sex månader innan de får låna 10 000 kr. att köpa möbler för? Jag tycker att det är acceptabelt. Jag tror inte alt unga människor skaffar sig barn extra fort bara därför att de måste ha soffmöbeln, TV-apparaten och allt det där. Jag tror att de möjligen kan klara sig i sin lägenhet några månader innan de måste ha hela möblemanget. Det finns nog en och annan ledamot av den här kammaren som när vederbörande satte bo fick vänta några månader innan man hade ett fullständigt färdigt möblemang, och det tror jag inte att man for illa av. Det finns andra saker som verkligen är viktiga: all 1. ex. få fram platser i barnomsorgen, att få sjukvård och stöd till de handikappade. Men att unga människor skall få ett fullt och färdigt möblemang när de flyttar ihop i en lägenhet kan jag inte anse vara det socialt mest angelägna i en tid när alla är överens om att man måste hushålla, spara och låta vissa saker vänta. Det borde inte heller vara svårt för socialdemokraterna att acceptera att vi här gör en viss försämring, särskilt som vi skall komma ihåg att det fortfarande sammanfattningsvis är bättre villkor för bosättningslånen än före 1976.
Herr talman! Jag anser inte att samhället skall gå ut till ungdomarna och säga ungefär som så: Försök att hålla ihop i sex månader så får ni kanske bosättningslån. Gabriel Romanus är inne på den ekonomiska åtstramningen. Den känner vi väl alla till i dagens läge, men det vi från socialdemokratiskt håll strängt går emot är att de sämst ställda i samhället först skall bli drabbade. Här har alla många gånger talat om och värnat om ungdomen väldigt mycket, och i det här fallet blir det ju ungdomen som drabbas av åtstramningen.

Herr talman! I fråga om de sämst ställda i samhället förhåller det sig alldeles tvärtom mot vad fru Mårtensson säger. Riksbanken hade begärt ett tilläggsanslag på 50 milj.kr. därför att efterfrågan på bosättningslån hade ökat mycket kraftigt och kostnaderna hade blivit större genom de nya reglerna, som höjde inkomstgränsen till 100 000 kr. och gav 10000 kr. som normalbelopp. Regeringen kunde inte bevilja mer än 20 miljoner av de begärda 50 miljonerna. Riksbanksfullmäktige, som fastställde fördelningen, hade då att avgöra om man skulle låta det hela gå vidare efter de gamla reglerna, om man skulle ordna ett kösystem, eller om man skulle hjälpa dem i den lägre inkomstklassen, de sämre ställda. Riksbanksfullmäktige valde den sistnämnda metoden och sänkte inkomstgränsen från 100 000 kr. till 75 000 kr. för att ge just dem som inte hade så stora inkomster möjlighet till bosättningslån. Det är precis tvärtom mot vad fru Mårtensson säger. Man sänkte också normalbeloppet från 10 000 kr. till 8 000 kr. just i den avsikten att så många fler skulle få möjlighet till bosättningslån. Det var faktiskt anledningen. Därför begriper jag inte riktigt fru Mårtenssons resonemang:
: Herr talman! Jag tror inte att det är. någon som begriper herr Hernelius resonemang heller, för det är klart att om man får mindre pengar att röra sig med till bosättningslån-så går det ut över dem som söker sådana lån. Logiken måste säga det; ss ss .

Herr talman! Göran Karlsson sade att han inte förstod vad jag sade. Han begrep inte logiken. Jag ställer inte så stora anspråk på mina anföranden att jag tror att jag skulle kunna övertyga herr Göran Karlsson. Så högt sätter jag inte mina ambitioner. Annars är det ganska naturligt att om man får mindre pengar att dela ut måste man prioritera. I det läget prioriterade riksbanksfullmäktige — såvitt jag minns rätt under fullständig enighet -— på det sättet att man sänkte inkomstgränsen från 100 000 kr. till 75 000 kr. och lånebeloppet från 10000 till 8000 kr. Det är en prioritering till stöd för de mindre bemediade och sämre ställda, inte något annat.
Herr talman! Jag tror kanske att vi inte skall dra alltför långtgående slutsatser av denna debatt. Om jag gjorde det beklagar jag det. Låt oss ändå komma ihåg: Vad är fakta? Jo, fakta är att med regeringens förslag kommer riksbanken i år att kunna låna ut 102 milj.kr. i bosättningslån. Man kommer att kunna tillgodose behovet för de ensamstående handikappade och man kommer att kunna tillgodose behovet för dem som tjänar upp till 75 000 kr. och som uppfyller villkoren för lån. Vad de kan riskera är att de eventuellt kan få vänta några månader på att få ett lån, och har de inte gemensamt hyreskontrakt, är de inte gifta, har de inte barn gemensamt måste de vara kyrkobokförda på samma adress i ett halvår om de inte kan skaffa sig gemensamt hyreskontrakt. Det är det förslaget gäller. Då säger jag: Jag kan inte inse att detta är någon social nedrustning. Det är fortfarande högre standard sammanfattningsvis än man hade på de här lånen 1976. Men det är klart att det är en försämring mot vad som gällde i somras, och det förnekar vi inte. Vi har bara sagt: Om man måste strama åt och vi är överens om det, då måste man strama åt någonstans också. Man kan inte bara allmänt tala om att man skall göra det. Vi anser det inte vara någon social katastrof att de här unga människorna som tjänar över 75 000 kr. inte får lån. Vi anser det inte heller vara någon katastrof om de som får låna får betala full ränta. Som jag visade nyss betyder det kanske reellt för de flesta en tia i månaden eller någonting sådant — för att låna till ett möblemang. Vi anser det inte heller vara någon katastrof om de låneberättigade kan riskera att få vänta några månader, utan vi tror att de kan klara det. Jag beklagar att inte ni socialdemokrater har velat ställa upp och visa att också ni menar allvar med att man måste strama åt någonstans utan att ni här, efter vad jag tycker, har fallit för frestelsen att jaga litet popularitet bland de ungdomar som är berörda. Jag tror att de också har en viss förståelse för att de, om det inte finns några speciellt ömmande sociala skäl, kan riskera att få vänta några månader på sitt bosättningslån. Om man går ut till människor och säger att vi skall strama åt i samhället, att regeringen har sagt att vi kan få vara något mindre generösa än tidigare, så tror jag faktiskt att folk har förståelse för det.
Herr talman! Jag har en liten fråga till herr Hernelius: Var riksbanksfullmäktiges beslut enhälligt?
Herr talman! Faktum är ju, herr Romanus, att hur man än vänder och vrider på saken är det ett förslag till försämring som regeringen har lagt fram. Den försämringen har vi inte velat tolerera, utan vi har väckt en motion och fogat en reservation till det betänkande som vi nu behandlar i kammaren. Det är inte fråga om att söka popularitet hos ungdomen. Detta är ett rättvisekrav som vi har rest, på samma sätt som vi har lagt fram en rad motioner på andra områden. Det är inte konstigare. Jag håller med.Gabriel Romanus om att det naturligtvis inte inträffar någon katastrof om man genomför detta förslag. Men varför skall det nödvändigtvis bli några katastrofer på det sociala området? Faktum är ändå att ni försämrar denna förmån. Det är inte bara det att villkoren blir andra; räntan höjs också, mycket kraftigt för resten. Vi är emot även det. Gabriel Romanus säger att vi inte vill strama åt. Vi går med på vissa åtstramningar och vissa utgiftsminskningar. Men jag kan inte inse att man just på detta område behöver strama åt på det sätt som den borgerliga regeringen föreslår.

Herr talman! Jag drömde aldrig om att denna fråga skulle kunna anses värd en lång debatt i riksdagen. Men Göran Karlsson gör den riktigt rolig. Här har vi nu det stora exemplet på den väldiga sociala nedrustning som skulle drabba Sverige om vi fick en borgerlig regering! Vad är det som har hänt? Jo, det som har hänt är att med tillämpning av den nya medelstilldelningen och de nya reglerna ungefär 5 000-6 000 ungdomar i 20-25-årsåldern och i samma inkomstläge som gamla riksdagsmän inte får låna pengar på särskilt förmånliga villkor. Det är det ena. Det andra är att de ytterligare några tusen ungdomar som behöver och får låna pengar kan komma att få vänta 1-3 månader mer än de skulle ha fått vänta om vi haft ytterligare 10-15 miljoner i fonden. Det är vad som händer. Vill de kringgå den olägenheten är det bara att skriva ett gemensamt hyreskontrakt. Detta, mina damer och herrar i kammaren, var Göran Karlssons stora exempel på den sociala ragnarök som skulle drabba Sverige, inte minst enligt Göran Karlssons berättelser före 1976 års val. Det är häpnadsväckande, Göran Karlsson!
Herr talman! Vad som händer är att detta anslag ökar, men det ökar inte så mycket att man kan tillgodose hela efterfrågan. Då har man dels sänkt inkomstgränsen, dels höjt räntan. Göran Karlsson anser att det är fråga om en betydande höjning. Det motsvarar en tia i månaden i nettokostnad.

Herr talman! Jag har aldrig sagt att det är en social nedrustning ni har gjort, herr Carlshamre. Det är felaktigt att försöka vränga det dithän. Men detta är en klar tendens till en politik som går ut över de svaga. Den borgerliga regeringen försöker försämra förhållandena för dem som söker bostadslån. Det är bara det man kan konstatera. Låt mig ta ett exempel. Vi har en besvärlig befolkningssituation, som Iris Mårtensson mycket riktigt sade. När man nu försämrar bostadslånen så förbättrar man inte heller befolkningssituationen. Nej, herr Carlshamre, även om det här inte är någon stor sak kommer man inte ifrån att det är en tendens till att luckra upp de reformer som genomförts.
Herr talman! Jag blev tillfrågad om socialdemokraterna i bankofullmäktige var ense med de andra — det var väl innebörden i frågan. Jag kan bara upprepa vad jag sade förut: Såvitt jag minns var bankofullmäktige eniga. Det är omöjligt att hålla reda på varje beslut i bankofullmäktige. Det fattas ganska många beslut: en del är hemliga, en del är öppna. Men såvitt jag minns var det ingen oenighet om detta, och i varje fall var det ingen debatt av det slag som vi har hört i dag. Jag vill bara tillägga att jag nog missuppfattat den låglönedebatt som under många år förts i Sverige. Jag får nu plötsligt upplysningen att de sämst ställda i samhället är de som har mellan 75 000 och 100 000 i inkomst.
Herr talman! Det gläder mig att få bekräftat att det inte var en social nedrustning: nu är det en tendens till en sådan. Det är det inte heller, Göran Karlsson. För att markera en ny tendens räcker det inte med ett beslut — det krävs två eller helst tre beslut innan man kan urskilja en tendens. Fortfarande upprepar Göran Karlsson att vi slår mot de svaga. De svaga är alltså bl.a. 25-åriga ungdomar med samma inkomst som Göran Karlsson i Huskvarna har.
Herr talman! Dess värre — eller hur herr Carlshamre vill ta det — är det inte så förfärligt många ungdomar som har den inkomst som riksdagsmän har.
Herr talman! Det är riktigt, Göran Karlsson, och just därför är det inte heller många ungdomar som drabbas av detta hårda slag.
Herr talman! För att citera det gamla riksdagsprotokollet: Därmed var debatten slutad.
Herr talman! Bara en liten replik till Allan Hernelius. I dessa jämställdhetsdebattens dagar vill jag, när Allan Hernelius talar om de höga inkomsterna, poängtera att det ändå är två som sätter bo.

Herr talman! Fastighetsbildningslagen reglerar ett stort och viktigt område. När jag nu tar upp en liten del av lagens arbetsfält till debatt, så kan jag därmed illustrera hur även detaljer i en lag kan betyda stora rättsverkningar för den enskilde medborgaren. Jag avser här fastighetsbildningslagens verkningar beträffande skogsfångsservituten. Skogsfångsservitut, vad är det? frågar någon. Skogsfångsservituten finns i stort sett bara i Mellannorrland. De kom till i samband med den omfattande nyodling som ägde rum under 1800-talets senare del. Många mindre jordbruksfastigheter bildades genom utbrytning ur de gamla stora fastigheterna. De nya fick då vissa rättigheter i den gamla stamfastighetens skogsmark. Det var rätt till byggnadsvirke, stängselvirke, vedbränsle osv. Dessa rättigheter av servitutskaraktär föreskrevs gälla för ”all framtid” eller — för att använda ett gammalt uttryck — för ”evärdlig tid”. Under 1900-talet försvann många av dessa småbruk. Skogsfångsservituten blev inaktuella, i många fall utnyttjades de inte längre. Ett betydande tryck uppstod också från de stora skogsbolagen, som ansåg att skogsservituten hindrade, som det sades, en rationell skogsdrift. Det var mot bakgrunden av denna situation som riksdagen i samband med stiftandet av fastighetsbildningslagen också beslöt att skogsfångsservituten skulle upphöra. Men riksdagen beslöt också att servituten skulle avlösas av pengar. Det skulle också vara möjligt att ge markvederlag. Det är tänkbart att 1970 års lagstiftare trodde att deltidsjordbruken snart skulle vara borta och att ingen längre skulle vilja värma en bostad med ved. Men utvecklingen har gått i en annan riktning. Många av dessa deltidsjordbruk är i dag bebodda av unga familjer som trivs med sin livsform. De har köpt och betalat priset för fastigheten i tanke att nyttja rätten till bränsle, 151 byggnadsvirke och stängselvirke. För dessa människor upplevs tvångsinlösningen av servitutet som en konfiskering av personlig egendom. Det är också intressant att notera att något markvederlag ännu inte har dömts ut i annat fall än då ägaren till den tjänande fastigheten frivilligt har erbjudit detta. Men när ett stort skogsbolag står som ägare till den tjänande fastigheten. den som begär servitutets inlösande, då erbjuds förstås ingen mark som kompensation för servitutet. Riksdagsbeslutet på denna punkt har blivit en chimär. Bitterheten över tillämpningen av fastighetsbildningstagen har varit stor på sina håll — en bitterhet som även nått regeringens öron. Jag noterar därför med tillfredsställelse att regeringen nu har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att framlägga förslag till ökad trygghet för de skogsfångsservitut som fortfarande utnyttjas, och jag vill säga att det är bra. Men den av bostadsministern tillsatta arbetsgruppen har begränsade utredningsdirektiv. Jag har därför tillsammans med några partikamrater j en motion tagit upp vissa frågor som rör själva rättsproceduren vid fastighetsbildningsförrättning. Det är frågor om obligatorisk medverkan av godemän. Det är frågor om noggrann fastighetstillsyn. Det är frågor om information beträffande rättshjälp. Även dessa frågor borde förtjäna en granskning; låt vara att den granskningen närmast borde göras av justitiedepartementet. Jag har tagit del av handläggningen i ett antal servitutsfall under det senaste året. och jag vill säga att den insynen har gjort mig djupt bekymrad. Så här har det gått till: Servitutsinnehavaren får en kallelse till ”fastighetsreglering avseende skogsfångsservitut”. Tid och plats anges, men inga upplysningar utöver den korthuggna kallelsen. Servitutsinnehavaren, som i de flesta fall inte alls känner till att det finns en fastighetsbildningslag och än mindre vet vad den innehåller, infinner sig till förrättningen. Han får där inga upplysningar om sin rätt att påkalla godemän. Han delges ingen upplysning om rättshjälp. Däremot blir han underrättad om att sökanden, bolaget, har ensidig rätt att få servitutet upphävt. Han blir också upplyst om att han inte har rätt till mark som kompensation för servitutet. Det här kallelsesättet och den här handläggningen strider kanske inte mot lagen; det må vara sant. Men jag ställer frågan: Hur tror ni att servitutsinnehavaren upplever ett sådant förfarande? Heh visst känner han sig vara i ett psykologiskt underläge. Han kanske kapitulerar utan strid. Han tar de erbjudna pengarna och knyter näven i byxfickan. Eller kanske han så småningom skaffar sig hjälp och kräver medverkan av godemän. Han har rätt till det om, som lagen säger, ”oskäligt dröjsmål ej föranledes därav”. Vem skall avgöra det för resten? Det är kanske enmansdomstolen som fungerar i sådana här fall. Nog måste man medge att vi lagstiftare inte kan stå till svars länge till för att ha kvar den här sortens handläggning i första rättsinstans. Vad man dömer i första instans kan så lätt hänga kvar även i nästa. Låt vara att man då får ett mer konventionellt domstolsförfarande. Och inte blir det bättre rättssäkerhetskänsla av att dom fälls utan att förrättningsmännen har besökt fastigheten och på ort och ställe gjort klart för sig om och hur servitutet utnyttjas. Det svenska rättssystemet är ju till sin Vad säger då civilutskottet om våra motionskrav? Ja, låt mig notera att 8 mars 1978 utskottet först ägnar motionen en ingående redogörelse. Recittexten är grundlig. I utskottsbetänkandet instämmer man i långa stycken med motionens krav. Men när man kommer till utskottets hemställan så slutar man med ett rått och kallt avslag på motionerna. — Det är flera motioner i det här sammanhanget, men jag kommenterar bara den som jag står som första namn på. Detta ger mig anledning att fråga utskottets talesman hur utskottets hemställan egentligen skall tolkas. Om det verkligen är så att utskottet tycker att missförhållanden råder och att de bör rättas till, varför säger man det då inte rent ut? I stället uttalar utskottet hopp och förtröstan om att vederbörande ämbetsverk inom sig skall rätta till det hela. Vad är det som har hänt som gör att utskottet här litar så starkt på ämbetsverket? Och hur länge till skall nuvarande missförhållanden få råda, innan lagstiftarna tar itu med den här saken på allvar. Det vore intressant om utskottets talesman ville lämna några klarläggande svar på dessa frågor.

Herr talman! Skall den mindre jordbrukaren ha rätt att behålla sin mark, eller skall han behöva riskera att hans mark tvångsvis inlöses för överföring till grannar med större fastigheter? Detta är den fråga som jag och nio medmotionärer — partivänner till mig - tar upp i motionen 1687. Vårt svar på frågan är att fastighetsbildningslagen måste ändras så att även de små jordbrukarna skall få behålla sin mark tills de vill avyttra den. Det är en viktig rättslig fråga och inte endast jordbruks och skogspolitisk. Det förvånar att ett enhälligt civilutskott avstyrker motionen med motiveringen att tvångsinlösenreglerna ännu ej tillämpats i sådan omfattning att en fast domstolspraxis utbildats i alla delar. Ja, skall vi verkligen vänta tills tvång har tillämpats, och dessutom domstolspraxis utvecklats i alla delar, kan det ju dröja innan det enligt utskottet kan finnas tillräcklig anledning för en översyn. Bakgrunden till motionen är 1970 års fastighetsbildningslag som trädde i kraft den 1 januari 1972, och som i motsats till tidigare lagstiftning tillåter tvångsinlösen av mark för överföring till fastigheter som enligt för tillfället rådande värderingar är mera utvecklingsbara. Synpunkterna på detta ändras ju från årtionde till årtionde. Inte heller ägaren till den mottagande fastigheten kan förhindra att överföring sker till hans fastighet. Innan jag går in på de frågorna vill jag påpeka att det är ett samhällsintresse 153 Fastighetsbildnings att all mark i vårt land utnyttjas för den produktion som den är lämplig för ur såväl ekonomiska som miljömässiga synpunkter. I vissa fall kanske inte den enskilde markägarens intresse och samhällsintresset sammanfaller. Det är därför viktigt att vi har en lagstiftning som ställer krav på ägarna; vi hart.ex. skogsvårdslag och jordhävdslag. Vid stor uppsplittring av mark kan samhällsintresset av produktivt utnyttjande av marken ge anledning till krav på ändrade ägofigurer och ändrade ägoförhållanden. Enligt vår mening skall samhället i första hand genom upplysning och information till berörda fastighetsägare försöka, få till stånd frivilliga uppgörelser. Ur rättslig synpunkt är även tvångsvisa ägobyten men knappast inlösen försvarbara. Skillnaden är ju att vid ägobyten får man andra marker, men då det gäller inlösen ersätts det med pengar. Jag kan erinra om att laga skifte infördes i större delen av vårt land genom att jordbrukarna fick byta mark och därigenom erhålla bättre arrondering på sina gårdar. De fick annan mark men fick behålla motsvarande areal som de hade före skiftet. Emellertid finns det då vissa begränsningar. Det sägs att inlösen får inte ske om syftet med överföringen kan vinnas på annat sätt — det är väl då framför allt genom frivillig åtgärd. Det sägs även att inlösen inte får ske om avsevärd olägenhet därigenom skulle uppkomma för fastighetens ägare eller brukare. Ja, det här är tänjbara uttryck, och det är besvärliga tolkningsfrågor att avgöra vad som ligger i dem. I utskottsbetänkandet erinras om att lagen har tillämpats bl.a. vid en fastighetsreglering i Västernorrland. Det anförs i betänkandet att tvångsbestämmelserna har tillämpats mot femton markägare, om man ser det formellt alltså. Men fler fastighetsägare har i denna fastighetsreglering - och jag förmodar även i andra regleringar — avstått från mark genom s.k. frivilliga uppgörelser, vilka är ganska lätta för förrättningsmännen att uppnå sedan de informerat markägarna om att därest de inte går med på frivillig uppgörelse kommer man att utnyttja möjligheterna till tvångsinlösen. Det är då bara de verkligt motståndskraftiga markägarna som står emot. Jag frågar: Vad är det egentligen för slags frihet, om den lille jordbrukaren har att välja mellan att frivilligt sälja sin mark eller få den tvångsvis inlöst? Om jag svarar själv så säger jag att det är tvång i båda fallen, även om det i ena Men det här är inget överraskande. Om vi läser i propositionen, nr 128, från år 1969 med förslag till fastighetsbildningslag så ser vi att föredragande statsrådet förutsåg vad som skulle komma att inträffa. Efter att ha bemött vissa remissinstansers farhågor för att tvångsinlösensreglerna skulle misskreditera fastighetsregleringen bland markägarna framhöll han: ”Jag kan inte heller dela uppfattningen att inlösen skulle försvåra lantbruksnämndernas frivilliga inköp av tillskottsmark. Snarare torde det kunna förväntas att verkan blir den motsatta, eftersom en frivillig uppgörelse bör vara lättare att uppnå om fastighetsägaren vet att marken kan tvångsvis avhändas honom. Jag har den uppfattningen att inlöseninstitutet kommer att få sin största betydelse just därigenom att det kommer att utgöra ett effektivt medel att driva på en frivillig uppgörelse.” — Där borde ordet frivillig ha stått med citationstecken omkring. —”Inlösen torde därför inte behöva tillgripas i någon större omfattning. Detta måste anses som en uppenbar fördel, eftersom förrättningshandläggningen därigenom kan ske betydligt enklare och snabbare.” Självklart fanns det remissinstanser som insåg riskerna med de föreslagna tvångsreglerna. Jag kan erinra om att jordbrukarnas organisationer framhöll att tvångsinlösen innebar ett mycket allvarligt ingrepp i den enskilde jordägarens rättigheter, och man framhöll att man var principiellt tveksam beträffande tillskapandet av en inlösenrätt. För att citera någon juridisk expertis kan jag nämna att Häradshövdingeföreningen ansåg att den kommitté som utrett frågan inte håde anfört några bärande skäl för tvångsinlösen och att förslaget innebar betydligt längre gående inskränkning i den enskildes bestämmanderätt än man hade i expropriationsbestämmelserna. När riksdagen antog propositionen var meningarna starkt delade. Socialdemokrater och kommunister och några folkpartister stödde förslaget, medan övriga vände sig mot att riksdagen skulle fastställa det förslag till 8 kap. i fastighetsbildningslagen där bestämmelserna om tvångsinlösen återfinns. I den reservation som då fogades till utskottsutlåtandet talade man om att reglerna om inlösen, där det finns uttryck som avsevärd olägenhet osv., är mycket vaga, och man vände sig mot dem. Man erinrade om att enligt dittills gällande regler kunde inte expropriation ske för stärkande av ofullständiga jordbruk genom andra jordbruk som tillhörde aktiva jordbrukare, men den rätten infördes alltså genom propositionens förslag, som gick igenom. Herr talman! Vi motionärer anser att de farhågor som reservanterna och remissinstanserna hyste har infriats. Likaså har de förhoppningar infriats som föredragande statsrådet hade, att inför man tvångsåtgärder i är det lättare att åstadkomma s.k. frivilliga uppgörelser. : Vi ser det här som viktiga rättssäkerhetsfrågor, och vi hävdar-att den som äger mark och sköter den på ett ur samhällets synpunkt tillfredsställande sätt skall ha rätt att behålla marken. Vi ser det som en självklar rätt.

Herr talman! Jag vill först ägna mig åt skogsfångsservituten, som Sven Erik Nordin m.fl. har motionerat om. Frågan om skogsfångsservituten har ju aktualiserats på senare tid genom att vissa förbättringar genomförts, där missnöjet framför allt med ersättningsnivån varit mycket stort. Det är väl det som har föranlett motionen. Men det har också föranlett regeringen att tillsätta den arbetsgrupp som herr Nordin talar om och som bl.a. skall undersöka detta problem. Det ingår i direktiven att arbetsgruppen skall undersöka ersättningsfrågornas behandling vid förrättningarna. Nu säger motionärerna att man i princip är med på att den här möjligheten skall finnas. Man pekar på tre delfrågor: gode mäns medverkan, informationen om bl.a. rättshjälpsläget och fastighetssyn på berörda fastigheter. Vad gäller gode män bör upplysas om att lantmäteriverket har överlämnat en PM med rubriken Översyn och uppföljning av fastighetsbildningslagen. Där föreslår man en ökad medverkan av gode män. Man säger att det bör vara regel att gode män skall medverka i förrättningar av den här naturen. Dessutom föreslås att gode männen skall ersättas av allmänna medel. Det bör, såvill utskottet har kunnat se, underlätta medverkan av gode män, för ersättningsfrågan och därmed kostnaderna har ofta varit en bromsande faktor när det gällt att ha med gode män, framför allt vid mindre förrättningar. Lantmäteriverket arbetar nu på nya anvisningar i syfte att i största möjliga utsträckning åstadkomma en ökad medverkan av gode män. Detta är helt i linje med de önskemål om ökad medverkan av förtroendemän i förrättningarna som generellt har uttryckts. Därför tycker utskottsmajoriteten att motionärerna på denna punkt kan betrakta sig som rätt väl tillgodosedda. Beträffande syn på de berörda fastigheterna torde det vara regel att det vid lantmäteriverkets förrättningar förekommer sådant. Men för att ytterligare — Nr 91 understryka detta har lantmäteriverket nu upplyst att man kommer att föra ut Onsdagen den denna sin uppfattning till sina regionala myndigheter, dvs. de myndigheter 8 mars 1978 som har att handlägga förrättningarna. De har därmed kunnat skapa ytterligare garantier för att de får en ordentlig syn på varje berörd fastighet. Så några ord om informationen. Motionärerna vill att man redan i kallelsehandlingen skall tala om vad det gäller. Utskottsmajoriteten har ansett att den bästa information som kan ges, och som anknyter till den aktuella förrättningens förhållanden, ges vid ett muntligt sammanträde, där man kan ställa frågor och motfrågor. Jag tror inte att den uteblivna informationen om vad förrättningen konkret skall innebära betyder att någon sakägare avstår från att infinna sig. En fastighetsägare som blir kallad till en legal förrättning av den här typen, som berör-hans fasta egendom, försummar nog sällan att ta del av den information det är fråga om. Herr Nordin pekade på rättshjälpsmöjligheten. Möjigheterna att få ordinarie rättshjälp i första instans är något beskurna av förrättningsmannens skyldighet att stå för en fullständig utredning. Det är den utredningen som han skall redogöra för på sammanträdet — eller sammanträdena, eftersom det ofta kan bli flera. Man har då ansett att den första rättshjälpen delvis kan ersättas på detta sätt. Men utskottet har dessutom uttalat att lantmäteriverket och domstols verket bör klargöra frågan om rätten till rättshjälp. I detta sammanhang bör påpekas att de föreslagna åtgärderna för att öka medverkan av gode män och deras ersättning av allmänna medel också kan stärka rättshjälpssituationen.

Herr talman! Jag vill bara göra några korta kommentarer i anledning av utskottstalesmannens inlägg. Jag är i likhet med Sven Eric Åkerfeldt rätt optimistisk i fråga om det resultat som kan komma från den arbetsgrupp som nu jobbar inom bostadsdepartementet med ökad trygghet för skogsservituten. Vi skall komma ihåg att de negativa beslut som fattats i de här frågorna under gångna år och som väckt bitterhet delvis har sin grund i att vi levt i skuggan av 1967 års jordbrukspolitiska beslut. Man gör ju ändå en jordpolitisk prövning vid fastighetsdomstolen. Och eftersom vi nu har betydligt gynnsammuare riktlinjer för jordbrukspolitiken torde det komma att påverka både anvisningar och handläggning av de här frågorna i gynnsam riktning. Sven Eric Åkerfeldt säger: Det gör väl inte så mycket att det inte följer med någon information till kallelsen till en fastighetsbildningsförrättning - man får väl information vid sammanträdet, och det hindrar väl inte att vederbörande infinner sig. Det må vara sant, men det blir en psykologiskt olycklig start. Redan från början känner sig ju sakägaren i frågan i ett underläge. Fastighetsägaren har ensidig rätt att begära förrättning och servitutets upphörande. Här måste vi se upp så att vi skapar likhet inför lagen och även känsla av likhet inför lagen. Sven Eric Åkerfeldt menar, liksom utskottet i övrigt, att lantmäteriverket kommer att se till att det blir ordning på torpet i framtiden, även i bokstavlig mening. Jag hyser naturligtvis, med tanke på sammansättningen av lantmäteriverkets styrelse, också stort hopp om att det skall bli bättre i fortsättningen. Men vågar vi stanna där? Här gäller det ändå tillämpningen av en lag, och tillämpningen sker inte med ledning av anvisningar utan med ledning av lagens utformning. Har man i lagen föreskrivit obligatorisk medverkan av gode män, obligatorisk information om rättshjälp och obligatorisk fastighetssyn — då tror jag att vi skulle bli kvitt en del av den kritik som nu riktas både mot lantmäteriverket och mot lagstiftningen som sådan. Allra sist säger Sven Eric Åkerfeldt att avslaget skall tolkas välvilligt. Det är möjligt att ni har ett alldeles speciellt språkbruk i civilutskottet; avslag skall alitså tolkas som bifall eller i varje fall vara en begravning med krans, om jag får använda det uttrycket. Men det vore mig fjärran att säga att varje utskott här i riksdagen inte skall få tillämpa det språkbruk utskottet vill. Och det är väl naturligt att den som inte i allmänhet tar del av civilutskottets betänkanden bara läser innantill och inte så mycket.ser den innebörd som inte avspeglas i det faktiska ordvalet. : 160
Herr talman! Jag vill med några ord kommentera vad Sven Eric Åkerfoldt sade. | Vad gäller den motion där jag står som första namn har det väl inte påståtts att den ens behandlats välvilligt, utan det föreslås enbart att riksdagen skall avslå motionen. Sven Eric Åkerfeldt nämnde en del om lagen som även jag talade om: de avvägningar som sker mellan olika intressen och de uttryck som finns om väsentligt intresse från allmän synpunkt, undvikande av avsevärd olägenhet och andra tänjbara uttryck. Sven Eric Åkerfeldt nämnde målsättningen bättre fastighetsstruktur. Det är vi ense om. Jag tryckte i mitt anförande på vikten av att all mark utnyttjas produktivt. Sven Eric Åkerfeldt sade att de negativa konsekvenserna är små och att det bara har varit fyra fall än. Ja, men förrättningar tar ju tid, så man har väl inte hunnit komma i gång med så många. Och med den opinion emot dem som finns är det väl möjligt att myndigheterna även drar sig för att försöka genomföra så värst många. En sak som Sven Eric Åkerfeldt helt gick förbi var mitt påpekande av hur formell friheten blir om man har tvångsåtgärder. Jag betonade i mitt anförande att det inte är någon verklig frihet att välja mellan att sälja frivilligt eller drabbas av tvångsinlösen om det bara är de två alternativen som finns. Sociala och ekonomiska skäl är likaså allmänna uttryck. Att ingen lider förmögenhetsförlust är även det formellt riktigt. Det står i lagen att ägaren till fastighet som inlöses är berättigad till ersättning motsvarande fastighetens marknadsvärde. Men vi får komma ihåg att de mindre jordbrukarna, som kan vara mycket verksamma och aktiva, inte har möjlighet att köpa annan mark i stället då de inte beviljas förvärvstillstånd för denna och de kan således inte kompensera sig genom attköpa annan mark. Jag tror, Sven Eric Åkerfeldt, att vi kan tala med litet mindre bokstäver om skyddet mot förmögenhetsförlust. Det heter, som Sven Eric Åkerfeldt påpekade, att man skall använda tvånget när man inte kan uppnå målet på annat sätt. Han nämnde gemensamhetsskogarna, och det är en väg man kanske bör arbeta mer för än man gjort tidigare. Det förvånar mig att ett enigt civilutskott i dag inte på minsta sätt tagit intryck av vare sig vad som skett sedan fastighetsbildningslagen trädde i kraft eller vad nästan halva riksdagen ställde sig bakom när den här frågan avgjordes år 1970. Då tillhörde emellertid ingen av oss som nu deltagit i debatten den svenska riksdagen. Vad gäller jordbrukspolitiken fick jag till svar av bostadsministern på en interpellation i frågan i våras att man skulle se över de här frågorna när man dragit upp nya riktlinjer för jordbrukspolitiken. Jag vill då bara sluta med frågan: Tolkar civilutskottet det så, att tvångsåtgärderna i mindre utsträckning skall komma till användning sedan nya riktlinjer för jordbrukspolitiken nu fastställts?
Herr talman! Sven-Erik Nordin säger att avgörandet i frågorna om Onsdagen den servitutsinlösning skall ske i jordbrukspolitikens skugga, och det är alldeles 8 mars 1978 riktigt tolkat. Som jag sade är fastighetsbildningslagen ett medel och jordbrukspolitiken den styrande delen. Och inte bara jordbrukspolitiken, i det här fallet är det närmast fråga om skogsbrukspolitik. Här har inte heller 1973 års skogsutredning, som nyligen avlämnade sitt betänkande, haft något att invända mot de regler som finns för att lösa in skogsservitut. Beträffande informationen hävdar Sven-Erik Nordin att när ägaren får en sådan här kallelse vet han bara att ägaren till den tjänande fastigheten har ensidig rätt att få servitutet inlöst. Men skulle det vara så, att informationen om de här frågorna är så dålig som Sven-Erik Nordin vill göra gällande, är det väl stora chanser att han inte ens vet att bolaget eller den ägare det gäller har den här rätten, och då behöver han inte vara orolig för det. Men jag vidhåller att det viktiga är att vi får en personlig dialog. Det har i andra sammanhang än sådana här förrättningar visat sig vara den bästa lösningen för uppkomna konflikter. Det är första gången jag hört kritik riktas mot civilutskottets språkbruk. Annars har som regel sagts att det är ett kort, kärnfullt och koncist språk detta utskott håller sig med. Jag hoppades kanske att jag skulle ha lyckats att ytterligare översätta något av innehållet, men eftersom inte Sven-Erik Nordin är riktigt nöjd med svaret kanske jag misslyckats med uppgiften. Martin Olsson säger beträffande fastighetsregleringarnas inlösningsmoment att opinionen är så emot att resultatet lär bli dåligt. Det är bra det, för vi skall vara lyhörda för opinionen. Är opinionen så stark att de här ändringarna inte vidtas, då har det visat sig att det inte är ett lämpligt sätt och vi får nöja oss med det. Inlösen till marknadspris ger inga bättre garantier, säger Martin Olsson. Det är så långt man kan komma med nuvarande regler. Jag vill dock påpeka att i den PM jag tidigare citerat finns det eu förslag om att ändra inlösningsreglerna och göra dem lika dem i expropriationslagen. Det öppnar möjligheter för s.k. annan ersättning, och där finns möjligheter att ersätta även annat än fastighetens marknadsvärde, exempelvis att fastigheten blir mindre och får sämre bärighet, sociala besvär eller kostnader vid frånträdet av ägolotten.

Herr talman! Jag skulle egentligen inte ta till orda i denna sena timme, men några saker som har yttrats omkring den fastighetsbildningslag som gäller f. n. gör att det finns anledning till några påpekanden. Jag skall börja med att instämma i vad Sven-Erik Nordin och Martin Olsson har sagt. Jag är också medmotionär på Martin Olssons motion. Får jag sedan säga att utskottsbetänkandet är ett intressant aktstycke. Det belyser några av de problem som följer med 1970 års lagstiftning om den nya fastighetsbildningen, som innebär en förenkling av möjligheterna till sammanläggning av fastigheter. Det har här påmints om att det rådde delade meningar när lagen infördes, och detta på goda grunder. 161 Vilka är erfarenheterna av den nya lagen? Någon fast domstolspraxis finns inte, utan man försöker hitta vägar för tillämpningen av reglerna. Det finns dock vissa erfarenheter av hur dessa tillämpats i det praktiska livet, vilka redovisas i betänkandet. Jag skall emellertid inte gå närmare in på dem, utan jag skall bara säga några ord om erfarenheterna från Svedjan i Gagnef, där en part, som Sven Eric Åkerfeldt tydligen aldrig har varit i kontakt med, nämligen ägarna/småbrukarna, i en del fall tvingades att lämna ifrån sig sina marker. I somliga fall fick de inte ens behålla så mycket av sin egen mark att den räckte till ett trädgårdsland eller ett potatisland. Att dessa människor skulle få ersättningsmark har det över huvud taget aldrig varit tal om där. Sedan sade utskottets talesman att han sett vilka goda resultat man nått i Kopparbergs län och att ingen opponerat sig där. Då måste jag fråga vem som har informerat Sven Eric Åkerfeldt på detta sätt. Sven Eric Åkerfeldt har i så fall definitivt inte kunnat vara i kontakt med de människor som fick lämna ifrån sig mark i Svedjan, det är jag helt övertygad om! Det sägs I civilutskottets betänkande att man skall försöka åstadkomma frivilliga uppgörelser. Ja, detta är en sak som ser bra ut på papperet, men så är det inte i verkligheten. Man har låtit makt gå före rätt, skulle jag vilja påstå. Den muntliga information som skall lämnas vid sammankomsterna har i de fall jag åberopar helt enkelt bestått i muntliga dekret. Så har de upplevts av berörda parter som skulle berövas sin mark. Vad jag vill belysa — det är därför som jag har begärt ordet — är rättssäkerhetsaspekten i de här frågorna, rättssäkerheten för de människor som man vill ta marken ifrån. Vi har i vårt land en rad lagar till skydd för individen. Detta gäller på arbetsplatserna genom MBL, det gäller i fråga om lagen om anställningstrygghet osv. Det gäller också i fråga om allemansrätten, som ger oss alla möjlighet att komma ut i skog och mark. Vi har en strävan att gce medborgarna rättsskydd, och denna strävan måste också gälla de småbrukare som äger några tunnland mark. Vi skall naturligtvis eftersträva rationella fastigheter och brukningsdelar och att marken brukas på ett riktigt sätt. Men får jag då säga, att det inte får vara på det sättet att ändamålet — att genomföra fastighetsregleringar — skall få helga medlen, så som det har skett här. Detta vill jag säga till civilutskottets folk, som har att fundera på detta framöver, jag vill säga det till berörda myndigheter, och jag villinte minst säga det till lantmäteriets folk och till lantmäteristyrelsen, som skall se över dessa ärenden. Det finns goda grunder för mig att säga det i dag. Man skall inte glömma rättssäkerheten! Det finns en gammal fin rättstradition i det härlandet, där man har försökt hävda rätt och rättssäkerhet för medborgarna. Detta har inte alltid lyckats. Vi har haft en fin ämbetsmannatradition, som har sökt hävda den delen också. Jag tror man har anledning att fundera på hur den här lagen verkligen har tillämpats just i de områdena som jag nämnt. Sven-Erik Nordin talade här om att det på många håll finns en bitterhet mot tillämpningen av lagen. Jag kan helt och fullt instämma i det. Erfarenheterna från Svedjan i Gagnef är ett skrämmande exempel på hur fastighetsbildnings
Fastighetsbildnings Herr talman! För att inte förlänga den här debatten alltför mycket skall jag lagen ta till orda bara en kort stund. Herr Carlsson säger att jag har fått för mig att det har gått smärtfritt till vid de här förrättningarna i Kopparbergs län och undrar var någonstans det varit så. Det kan inte ha varit i Svedjan, säger han, och det är alldeles riktigt. Det var inte i Svedjan, utan det var i Nås som jag kunde konstatera att i varje fall resultatet var bra. Ingen av dem som jag var i kontakt med klagade över tillvägagångssättet. Beträffande rättssäkerheten i allmänhet är jag i likhet med de andra motionärerna naturligtvis väldigt angelägen om att uppehålla ett mycket stort mått av rättssäkerhet. Men jag vill erinra om att detta inte är den enda lagstiftning som tillåter tvångsåtgärder för att man skall nå ett från allmän synpunkt gott resultat och komma fram till åtgärder som på sikt har mycket positiva effekter, kanske främst för ortens befolkning. I sådana fall blir det alltid en konflikt mellan rättssäkerheten och, som i det här fallet, de jord och skogsbrukspolitiska riktlinjerna. Det gäller då att vi försöker åstadkomma det bästa vid avvägningen här. Med den utformning som lagen har och den tillämpning som den har fått tycker jag inte att det här är fråga om några flagranta övertramp mot bakgrund av det syfte som skall nås. Men jag är helt inställd på att ägna dessa frågor en fortsatt uppmärksamhet, och jag är inte alls ffrämmande för att om avarter uppenbarar sig genast slå larm för att få en bättring till stånd.
Herr talman! Låt mig bara säga att jag tror att man i Nås, där man nått ett bättre resultat, har lärt av misstagen i Svedjan. Där har det nämligen skett flagranta övertramp, som herr Åkerfeldt uttryckte det, och jag hoppas verkligen att man i fortsättningen skall se till att lagen tillämpas på ett sådant sätt att man beaktar rättssäkerhetsaspekten — det är angeläget, och jag är tacksam över att Sven Eric Åkerfeldt ville betona den delen av frågan.
Herr talman! Det sista Eric Carlsson sade styrker bara min uppfattning att ju fler förrättningar av det här slaget vi får göra, desto bättre och smidigare kommer de att gå. Det visar också det här exemplet.
Herr talman! Jag vill helt kort säga att man bör väl lära någonting av sina misstag. Jag hoppas bara att man inte skall behöva göra alltför många misstag innan man lärt sig så mycket att man får en vettig tillämpning av lagen.

Herr talman! På förekommen anledning vill jag meddela att jag ämnar både yrka bifall till min motion och begära votering. Jag vill också beklaga att jag måste gå upp i talarstolen vid denna sena tidpunkt på kvällen, men jag kan faktiskt inte hjälpa att ett parti tydligen har föredragit att förlägga sina gruppmöten här i kammaren. Man borde rimligen internt ha kunnat klara av en stor del av den diskussion som man fört här i kammaren den senaste timmen.

Herr talman! Får jag börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Det är inte så ovanligt att civilutskottets betänkanden står sist i förteckningen över betänkanden som riksdagen har att behandla och vi får våra ärenden rätt sent under varje dags arbete. Jag tycker Tore Claeson inte behövde vara så särskilt ledsen för det. Det är inte alltid som man har så stor publik i kammaren som man har på kvällen. Det är en annan sak om publiken lyssnar till vad man säger. Får jag sedan också säga några ord betwäffande Tore Claesons ilska över att ett antal centerpartister har diskuterat fastighetsbildningslagen och hans uppfattning att de borde ha kunnat göra det på ett gruppmöte. Vi har visserligen begränsning av taletiden här i kammaren, men det är ändå inte så. att någon är förbjuden att yttra sig. Det är inte särskilt demokratiskt, tycker Jag, av Tore Claeson att vara irriterad över att ett antal människor som är intresserade av en speciell fråga också tar den möjlighet som finns att ventilera den här i kammaren. | När det gäller vårt betänkande skall jag fatta mig mycket kort. Det finns en utredning tillsatt som skall handha tomträttsfrågor. Den har tillkommit därför att det från olika håll framförts synpunkter på de villkor som i dag gäller för tomträttsinstitutet. Meningen är att kommittén skall göra en genomgång av de bestämmelser som i dag gäller och lägga fram förslag till förändringar. När remissbehandlingen är klar läggs en proposition fram till riksdagen. Vi får därefter möjligheter att lägga våra synpunkter på förslagen och motionsledes föreslå de ändringar som vi kan önska när det gäller riksdagsbeslutets slutliga innehåll. Det strider mot vårt vanliga arbetssätt att ingripa och ge tilläggsdirektiv under den tid utredningsarbetet pågår, om det inte är något exceptionellt som inträffat. Det är motiveringen till att vi i utskottet, efter att ha läst den motion som vpk väckt, stannat för att föreslå att riksdagen avslår den.
Herr talman! Jag tror, Kjell Mattsson, att det hade varit bra om utskottet föreslagit riksdagen att utvidga direktiven för tomträttskommittén. Utredningen kommer enligt de direktiv den har inte att ta upp de mycket väsentliga problem som vi berör i motionen.

En sådan utredning har vi och många andra efterlyst under årens lopp. Det är orsaken till att jag riktat kritik mot utskottet i detta sammanhang. När vi kommer så långt att det blir fråga om en ny behandling av dessa frågor i riksdagen kommer många med mig att : beklaga att man inte gav tomträttskommittén vidgade direktiv. Överläggningen var härmed slutad. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Lennart Pettersson har frågat mig dels om regeringen avser att ge den planerade utredningen om organisationen på energiområdet sedvanlig parlamentarisk sammansättning, dels om regeringen avser att ge utredningen sådana direktiv att såväl tidsmässiga som andra garantier ges för en allsidig prövning av lämpliga organisationsformer på energiområdet. Direktiv till en kommitté med uppdrag att se över myndighetsorganisationen på energiområdet förbereds f. n. inom industridepartementet. Det väsentliga är då att kommittén får en förankring genom representation för berörda fackliga organisationer. Detta utgör inget hinder för att utredningsarbetet skall kunna bedrivas skyndsamt.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret. Först vill jag säga att jag tror att vi är överens när det gäller behovet av en utredning för att se över och komma med förslag beträffande organisationsformerna för det statliga engagemanget på energiområdet. Däremot är det illavarslande att energiministern tycks vilja låsa utredningsdirektiven vid en viss bestämd organisatorisk lösning, där planerna tycks vara att i stort sett i ett enda ämbetsverk sopa in alla organ på energiområdet som råkar ligga under industridepartementet. Detta är sannerligen inte självklart med hänsyn till de olikartade arbetsuppgifter och funktioner som dessa energipolitiska organ har. Ett exempel på det är den tveksamhet man kan känna inför att sammanföra såväl forskningsövervakande som forskningsutförande och programansvariga organ i ett och samma ämbetsverk. Jag tänker på den nuvarande energiforskningsdelegationen och nämnden för energiproduktionsforskning. Det finns säkerligen ytterligare sådana här fall då man måste ta sig en ordentlig funderare. 3 Om planerna på en statens energistyrelse En annan sak är att utredningen också bör kunna få pröva om några energipolitiska uppgifter och organ, som nu ligger under andra departement, kan vara intressanta i detta sammanhang. Jag betvivlar inte att någon variant av en decentraliserad lösning på organisationsfrågan, som energiministern tycks förespråka, kan visa sig vara den bästa. Däremot tycker jag att en centerpartistisk regeringsledamot i varje fall inte bör motsätta sig att den kommande utredningen prövar olika organisationsalternativ. Låt mig sedan gå över till några av de punkter som energiministern tog upp i svaret. På min fråga om den parlamentariska sammansättningen av utredningen fick jag inget klart besked. I svaret står det att det är väsentligt att kommittén får en förankring genom representation för de berörda fackliga organisationerna. Jag kan instämma i detta, herr energiminister, men även parlamentarikerna har intressen på det energipolitiska området, och jag menar att det vore uppseendeväckande om det inte blev någon parlamentarikerrepresentation i denna utredning. Jag skulle uppskatta om jag finge ett klart besked av energiministern på den punkten. De möjligheter man inom utredningen kommer att få att diskutera olika lösningar hänger ju delvis samman med tidsplanen, och här kunde kanske energiministern redovisa vilken tidsplan han räknar med i sammanhanget. Till sist sade energiministern att uppgiften bör vara att föra samman de olika organen inom ramen för en cnergimyndighet. Men sedan kom det en liten brasklapp: ”Därvid bör möjligheterna till en decentralisering av uppgifterna övervägas.” Hur skall man tolka det, herr energiminister? Skall det bli ett centralt ämbetsverk av detta eller inte? Om det nu skall bli det, är det en ny modell för ett centralt ämbetsverk som energiministern tänker uppfinna? Ett konkret besked också på den punkten vore intressant.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att man eftersträvar korta och effektiva utredningar. Det behöver inte innebära att man eftersätter allsidigheten, men det innebär att de som arbetar med dem koncentrerar sig på den uppgift de har sig förelagd. När det gäller det parlamentariska inslaget använder Lennart Pettersson i sin fråga uttrycket ”sedvanlig parlamentarisk sammansättning”. Jag har sett litet på sedvanan på detta område. I energikom mittén, som arbetade på 1960 och i början av 1970-talet, fanns det ingen parlamentariker. Inte heller i kommerskollegieutredningen, som arbetade i utkanten av detta område, fanns det någon parlamentariker med. I planeringen av ÖEF:s omorganisation deltog inte någon parlamentariker. Men tiderna kan självfallet förändras. Jag tror ändå, som jag sagt i mitt svar, att det väsentliga är att de fackliga organisationerna är representerade i någon form. Vad sedan gäller frågan om det aktuella utredningsuppdraget skulle vara någon sorts uttryck för centralism är det ju ofta så att man måste centralisera föratt kunna decentralisera. I detta fall har vi, som Lennart Pettersson känner till, redan en kommunal energiplanering, till vilken det finns möjlighet att lägga ut vissa uppgifter. Jag vill dessutom påpeka att jag inte nu vill låsa vare sig tidsplan eller något annat kring detta arbete. Lennart Pettersson bör observera min formulering: Lennart Pettersson får avvakta ett svar på frågan huruvida det sedan visar sig vara lämpligt att göra detta.

Herr talman! Jag vet inte om jag uppfattade energiministern rätt när jag fick intrycket att han sade att det ibland är nödvändigt att centralisera för att kunna decentralisera. Det är ju, för att komma från en centerpartist, ett intressant konstaterande. I detta fall bör vi ändå vara överens om att om man sammanför ett antal fristående energipolitiska organ till ett enda centralt ämbetsverk är det fråga om en centralisering. Jag lägger ingen värdering i det, utan det är bara ett konstaterande. Men jag tror inte man kan komma förbi detta faktum. Energiministern har alltså den uppfattningen att den kommande utredningen på detta område inte skall få någon parlamentarisk sammansättning. Energiministern för ett resonemang om hur det var på 1950 och 1960-talen. Men det är ointressant, eftersom det viktiga är hur man uppfattar behovet av en parlamentarisk sammansättning i dagens situation, när energifrågorna verkligen är i blickpunkten för politiken i vårt land. Jag vill upprepa att det skulle vara synnerligen: uppseendeväckande om energiministern inte skulle inkludera parlamentariker i en sådan här ändå ganska viktig utredning på det energipolitiska området. Jag ber energiministern att ta sig en allvarlig funderare över om han verkligen vill ta en strid med oppositionen på denna punkt eller om man skall följa beprövad praxis när det gäller utredningsarbetet, nämligen att man arbetar med representanter för de olika politiska partierna. Så har vi gjort tidigare, och det är rimligt att vi gör det också i fortsättningen.

318, till socialministern, och anförde: Herr talman! Hans Alsén har frågat när regeringens ställningstagande till frågan om start av projekteringsarbetet för ny kvinnoklinik vid akademiska sjukhuset kan förväntas ske. Kommittén för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande har för några dagar sedan lämnat in ett reviderat lokalprogram för nybyggnaden och en ny uppskattning av byggnadskostnaden. Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande väntas komma in med yttrande över det nya förslaget i nästa vecka. Därefter kommer sannolikt tillräckligt underlag att föreligga för regeringens beslut i projekteringsfrågan.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Troedsson för svaret, även om innehållet i detsamma är det magraste tänkbara. Det är drygt ett år sedan som jag ställde en liknande fråga till statsrådet Troedsson och fick följande svar: ”Enligt vad jag har inhämtat avser kommittén för Akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande att under våren 1977 lägga fram förslag om uppförande av en nybyggnad för sjukhusets kvinnoklinik och begära projekteringsuppdrag. Framställningen kommer då att prövas av regeringen i vanlig ordning.” Det har alltså gått 13 månader sedan den frågan ställdes och svaret gavs. I dag föreligger ett svar på en konkret ställd fråga: När kan regeringen förväntas ta ställning till projekteringsarbetets inledande? Det har jag inte fått något som helst besked om. Det svar jag har fått är helt formellt präglat och saknar varje antydan om att statsrådet Troedsson över huvud taget bryr sig om det sakliga innehållet i denna fråga. Desto mer märkligt är detta ställningstagande från statsrådets sida som socialutskottet i anledning av en socialdemokratisk motion förra året efter statsrådets ”svar” till mig i kammaren i denna fråga klart sade ifrån om sin mening.

När det underlaget föreligger vet tydligen inte ens statsrådet. Jag tycker att denna fråga är minst sagt bedrövligt skött. Det är nonchalans i första hand självfallet mot de människor som är beroende av denna klinik och dess resurser, patienter och personal. Men det är också, såsom jag upplever det, en nonchalans mot utskottet och mot kammaren. Jag vill därför fråga: Vilket intryck har statsrådet tagit av den enstämmiga opinionen från sin egen valkrets, från socialutskottet och kammaren? Vilken ställning har statsrådet tänkt ta i den här frågan i sak?

Herr talman! Frågan har från regeringens sida handlagts så skyndsamt som det över huvud taget är möjligt. När förslaget om ny kvinnoklinik kom in, gick det på sedvanligt sätt ut på remiss. svar, som kom in den 19 september, att lokalprogrammet kunde reduceras: med 10 6 utan att rimliga standardkrav eftersattes. Också andra remissinstanser, t.ex. universitets och högskoleämbetet, framförde synpunkter, bl.a. på behovet av undervisningslokaler. Sedan dess har byggnadskommittén arbetat med att utforma ett konkret förslag till hur ytminskningen bör kunna genomföras samt . beräknat kostnaden för byggnadsprojektet i dess nya utformning. I måndags redovisade byggnadskommittén sitt arbete. Det har skett i nära kontakt med NUU, som har lovat att skyndsamt komma in med eget yttrande i ärendet. Därefter, Hans Alsén, finns det förutsättningar för regeringen att pröva framställningen om projekteringsuppdrag. Regeringens prövning skall naturligtvis göras så snabbt som det över huvud taget är | möjligt, men innan något beslut kan fattas måste vi bereda ärendet tillsammans med övriga berörda departement, och vidare måste. MBL förhandling äga rum. Jag bedömer det emellertid så, att beslutet i ärendet bör kunna fattas under april 1978.
Herr talman! Jag har anledning att något modifiera den kritik jag fann skäl att rikta mot statsrådet när jag läste svaret på frågan. Svaret innehåller ju ingenting av de värdefulla och i sak intressanta upplysningar som statsrådet nu fann skäl att meddela mig och kammaren. Det hade varit värdefullt om de hade återfunnits i det skriftliga svaret, vilket ju är en helt formellt präglad handling av, som sagt, ganska litet intresse i sakfrågan. Jag kan alltså nu konstatera att det har varit vissa bekymmer när det gällt departementets kontakter med byggnadskommittén och övriga berörda organ. Jag har respekt för att det kan finnas svårigheter i ett sådant arbete. Men det skulle varit. värdefullt att ha fått det beskedet från början. Nu har beskedet dock kommit, och jag förutsätter därför, eftersom ärendet är bekant i regeringen sedan länge, att det finns en beredskap för den tvärdepartementala beredning som skall företas. Regeringen bör rimligen vara någorlunda införstådd med ärendet när det kommer tillbaka i slutligt berett skick. Är det så - och jag tar fasta på det som ett klart uttalat löfte av statsrådet — att ett beslut kan föreligga i april, finner jag situationen äntligen ganska tillfredsställande och förutsätter då självfallet också att det blir ett positivt beslut som kommer att fattas av regeringen. Något annat är vi inte intresserade av, eftersom behovet är så uppenbart. Detta har klartgjorts, inte minst av socialutskottet. Jag pekar slutligen än en gång på den synnerligen otillfredsställande situation som råder på bl.a. byggarbetsmarknaden. Jag förmodar att inte minst industriministern — som finns i kammaren och åhör det här samtalet —- har klart för sig vilken situation som existerar på arbetsmarknaden i Uppsala län och därför är beredd att på olika sätt medverka i den här frågan samt se till att ett positivt beslut kommer att fattas under april.

Herr talman! Åke Wictorsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga sysselsättningen vid gjuterierna i Norrtälje och Herräng. | För regeringen har presenterats en ansökan av en intressent, som under förutsättning av bl.a. vissa statliga stödåtgärder var beredd att ta ansvaret för en fortsatt verksamhet vid de båda gjuterierna. | Regeringen var för sin del beredd att lämna den medverkan som krävdes för att trygga verksamheten. Den tilltänkta intressenten tycks emellertid nu vilja dra tillbaka sin ansökan. Inom industridepartementet undersöks nu om andra alternativ finns för att lösa problemen i Norrtälje och Herräng.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Det har nu i drygt en månad funnits förslag till en lösning av situationen för de konkurshotade gjuterierna i Norrtälje och Herräng. Lösningen förutsätter avskrivning av statliga lån, särskilt sysselsättningsstöd och en fortsatt satsning på utveckling från statens sida. Besked om huruvida regeringen tänker biträda förslaget har dragit ut på tiden från vecka till vecka. I förslaget till lösning av gjuteriernas 'svåra situation ingick att kommunen skulle gå in och förvärva industrilokaler och att fackföreningen skulle ställa upp med korttidsvecka och andra åtgärder för att klara den nuvarande överkapaciteten. Både kommunen och fackföreningen har sedan länge fattat sina beslut. Förslaget till lösning har också stötts aktivt av samtliga länsmyndigheter i Stockholms län liksom av arbetsmarknadsstyrelsen. Därför är det djupt olyckligt att de anställda inte har kunnat få något besked om hur det skall bli med deras framtid. Denna fördröjning av ärendet har, som framgår av svaret, lett till att en driftig företagsledare har ”hoppat av”. Nu finns det en ny företagsledning, men även den behöver ett snabbt besked från regeringen. Gjuterierna sysselsätter 134 anställda. Den nuvarande osäkerheten om framtiden skapar självfallet stor oro, när man inte vet om man har jobbet kvar i morgon eller i nästa vecka. Oron blir inte mindre av att sysselsättningsläget i Norrtälje kommun — och särskilt i det område där Herrängsgjuteriet ligger — vållar stora bekymmer. Ett flertal företag har där av olika skäl tvingats upphöra med verksamheten utan att man har fått några nya arbetsmöjligheter. Jag har tidigare diskuterat dessa problem med industriministern utan att det har resulterat i någon förändring. I Norrtälje kommun finns i dag ca 400 arbetslösa. Det innebär att det på varje ledig plats går 10 arbetslösa, vilket kan jämföras med motsvarande siffra för Norrbotten; där lär det gå 14 arbetslösa på varje ledig plats. Detta säger något om allvaret i sysselsättningssituationen i Roslagen. Jag noterar som positivt i svaret att regeringen för sin del var beredd att lämna den medverkan som krävdes för att trygga verksamheten i det tidigare skedet. Men hade det här beskedet lämnats tidigare, så hade det i dag funnits en lösning, och man hade då inte behövt fortsätta med att söka efter andra alternativ. Jag hoppas därför att industridepartementet är berett att ställa upp på den lösning som i dag föreligger när det gäller att klara jobben för gjuterierna både i Norrtälje och i Herräng.
Herr talman! Jag förstår att Åke Wictorsson måste vara dåligt informerad, när omdömet om utfallet av projektet enligt honom beror på att ärendets behandling har fördröjts. Så är inte fallet; det har inte fördröjts. Den tidsutdräkt som ärendet har varit utsatt för beror på oklarhet beträffande ägaransvaret för ett rekonstruerat företag. Jag är angelägen att betona att vi i industridepartementet, liksom länsmyndigheterna, har arbetat med största möjliga skyndsamhet för att lösa de mycket svåra akuta problemen i Norrtälje och Herräng. Men oklarheten beträffande ägaransvaret har tyvärr gjort att det har tagit sin tid. Jag tycker att Åke Wictorsson — liksom jag — nu skall hjälpa till att skapa en sådan atmosfär för näringslivet att det blir lättare att få enskilda eller grupper av människor att engagera sig med företagaransvar. Det är ju där som problemet finns, när man hamnar i den situation som dessa två företag har Om åtgärder för att trygga sysselsättningen vid gjuterierna i. Norrtälje och Herräng hamnat i — att det är svårigheter att få människor eller grupper av människor att ikläda sig ett företagaransvar.
Herr talman! Jag kan försäkra industrimininstern att på den senare punkten arbetar jag aktivt för att uppfylla önskemålet. När det sedan gäller frågan om tidsutdräkten som ett skäl för att den tidigare intressenten har hoppat av, så är det ju ett faktum att den tidigare intressenten drog tillbaka sin ansökan i går därför att det inte kunde lämnas några besked om regeringens handläggning under föregående vecka.
Herr talman! Jag måste upplysa Åke Wictorsson om att det är en felaktig uppgift, som inte bör stå oemotsagd. Vederbörande har fått besked om att regeringen redan föregående vecka förklarade sig beredd att stödja projektet.

320, och anförde: Herr talman! Bernt Nilsson har frågat mig om regeringen vill medverka till att de anställda på glashyttan i Björkshult ges fortsatt sysselsättning vid hyttan. : Glashyttan i Björkshult har nyligen försatts i konkurs. Som Bernt Nilsson nämner i sin fråga finns det från visst håll intresse för att överta rörelsen. Vederbörande har hos regeringen ansökt om lokaliseringslån och IG-lån. Ärendet har ingående prövats mot bakgrund bl.a. av yttranden från länsstyrelsen i Kalmar län och statens industriverk. Jag har härvid kommit till den uppfattningen att de företagsekonomiska och marknadsmässiga förutsättningarna inte är sådana att en statlig satsning är försvarbar. Mitt förslag till regeringen kommer således att bli att stöd inte skall utgå. Jag är självfallet medveten om att arbetsmarknadsläget i Högsby kommun är utomordentligt ansträngt. Jag kan försäkra att stor vikt lagts vid de regionala sysselsättningsaspekterna i den bedömning som har gjorts.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Efter statsministerns besök i Högsby kommun i går anade jag nästan att svaret skulle bli sådant det nu blev. Jag beklagar att det blev så negativt. Sysselsättningsläget är, som industriministern håller med om, mycket besvärligt i Högsby kommun och är utsatt för allvarliga påfrestningar. Under 1977 avvecklades två konfektionsföretag med 80 anställda. Glashyttan i - Nr 92 Björkshult har 70 anställda och är nu illa ute. Två sågverk i kommunen har Torsdagen den varslat 70 anställda. En husfabrik, den största arbetsplatsen i kommunen, har 9 mars 1978 varslat ett 30-tal anställda. Detta innebär att av kommunens I 200 industrisysselsatta riskerar var sjätte att bli utan jobb. Situationen är alltså mycket Om åtgärder för allvarlig. att bibehålla sys Krisen inom glasindustrin är verkligen akut, och det måste komma till selsättningen vid stånd en långsiktig plan för hela branschen. Jag vet att industriministern inte glashyttan i Björksär mycket för planer, men det är nödvändigt att få fram en plan för samarbete hult och gemensamma ansträngningar i fråga om exporten. Det har gjorts en utredning beträffande glasindustrin, och jag vill fråga industriministern: Var finns regeringens och industridepartementets plan för hur glasindustrin skall utvecklas och gå framåt? Industriministern säger här att det marknadsmässigt inte är försvarbart att satsa på glashyttan i Björkshult. Då kan man fråga sig: Hur blir det för glasindustrin i dess helhet? Det är verkligen bråttom med svaret på den frågan i dag. Hur skall glasarbetarna i Björkshult få arbete, när vi vet att det inom kommunen inte finns jobb att få? Inom rimligt pendlingsavstånd finns det över huvud taget inget jobb att hämta. Jag skulle vilja erinra om att centern i valrörelsen 1976 lovade att det skulle skapas nya jobb. Man sade att i Kalmar län skulle det startas 2 000 nya jobb varje år. Kommer de jobben nu? De behövs verkligen. Regeringens ekonomiska politik och passivitet gör ju att ni inte ens kan behålla de arbetstillfällen som finns i dag. Ni talade f. ö. om att ni skulle decentralisera så långt som möjligt. Med den politik som ni för blir det ju en avveckling i stället för en utveckling. 1977 beslöt ni stort uppslaget att Högsby kommun skulle föras till den grå zonen. Det har, som redan sagts, funnits intressenter som velat ta över både glashyttan i Björkshult och de övriga företagen, om lokaliseringsstöd hade kunnat utgå. Regeringen har emellertid konsekvent sagt nej till varje förslag som framförts. Jag har den uppfattningen att det bara är luft som ni haft att erbjuda i det här fallet. Det är självklart att människorna i Högsby frågar sig vad de skall syssla med i fortsättningen, när de inte har möjlighet att fortsätta med sina tidigare jobb.
Herr talman! Jag tycker att Bernt Nilsson gör sig skyldig till betydande överdrifter i sin karakteristik av regeringens attityd till de här bygderna. Vi har varit beredda och också medverkat till att stödja konkreta projekt i länet och naturligtvis också i Högsby. Det är därför vi har gjort en speciell regionalpolitisk markering i den här bygden. Men när Bernt Nilsson tar Björkshults glasbruk som exempel är han verkligen ute på hal is. Man måste — det har inte minst facket i sitt arbete vitsordat — ändå ha cen hållbar kalkyl, hållbara förutsättningar för de satsningar man gör. Tyvärr föreligger inte sådana i fallet Björkshult — eller har i varje fall inte gjort det i den hittillsvarande behandlingen av ärendet. Jag vill 11 betona att ansökan ännu inte är formellt återtagen och att diskussioner mellan departementet och intressenterna pågår beträffande en annan och mer realistisk ambitionsnivå för den här satsningen. Huruvida man där lyckas hitta framkomliga vägar får framtiden utvisa. Det var det statsministern lämnade besked om på ort och ställe i går, bl.a. i samtal med facket. Det var i och för sig inget negativt besked, bara ett besked att om man kan få en hållbar grund — så att man inte inger människorna på orten illusioner om att det här är någonting som man skall klara, men inte har marknadsmässiga förutsättningar för — då är vi beredda att stödja projektet
Herr talman! Industriministern tycker att jag överdriver när jag tar upp frågan om regeringens ambitioner vad gäller glasindustrin. Det tror jag inte att jag gör. Såvitt jag vet har det knappast kommit fram någon plan för hur glasindustrin skall utvecklas. Har regeringen några ambitioner över huvud taget när det gäller glasindustrin?
Herr talman!
Det har i varje fall inte hittills presenterats någon plan för hur man skall kunna klara den här problematiken. Det är självklart att det måste vara hållbara kalkyler för att driva ett företag. Det är jag helt överens med industriministern om. Men i det här fallet ställde jag frågan: Vad skall de här människorna syssla med? Är det möjligen beredskapsarbete och annat som kommer in i bilden? Om det är beredskapsarbete vore det i så fall bättre att driva företaget fram till dess man kan finna andra lösningar när det gäller sysselsättningen för de här människorna. Kommunen är, som sagt, illa drabbad, och menar ni någonting med talet om den grå zonen, decentralisering i så stor utsträckning som möjligt och 2 000 nya jobb till Kalmar län varje år under den närmaste tiden, så måste ni se till att försöka infria dessa löften någon gång. Människorna i Högsby frågar. Det är helt naturligt, eftersom det inte finns arbete att få i närheten. Jag skulle vara tacksam om industriministern kunde ge beskedet — med hänsyn till vad han sade om att det finns ytterligare en intressent — att man är beredd att driva glasbruket fram till dess man får klart för sig hur det hela kan klaras och att det kan ske under socialt acceptabla former.
Det förefaller mer som om det saknar kontakt med verkligheten. Detta beklagar jag, därför att länsföreträdarna här i kammaren spelar en centrat roll när det gäller att aktivt främja den industriella utvecklingen. Har man den attityd som Bernt Nilsson har blir arbetet verkligen inte lätt för länsmyndigheterna. Här ligger fortfarande en ansökan beträffande Björkshult och den är föremål för fortlöpande behandling. Den vill Bernt Nilsson inte ens låtsas om utan frågar: Skall det bli beredskapsarbete etc.? Sedan har kommunen satt i gång ett industrihusbygge och vi har under hand lovat kommunen hjälp om man gör nylokaliseringar dit, som medför sysselsättningstillfällen, vilket jag förmodar är förutsättningen. lösa de problem som finns i en bygd av denna karaktär. Men det förutsätter att Torsdagen den länsföreträdarna inte bara förtalar de ansträngningar som görs utan står för en 9 mars 1978 helhjärtad och positiv medverkan. Situationen är mycket besvärlig i Högsby och i en rad andra orter ute i landet. Vi måste försöka hitta lösningar på de problemen, och det främjar man inte genom att ensidigt misstänkliggöra de kraftansträngningar som görs av länsmyndigheter, av kommunala myndigheter och av centrala myndigheter. Herr talman! Jag vet inte om jag fattade industriministern rätt. Nu säger han att det föreligger en ansökan som kanske kommer att bifallas, möjligen efter vissa justeringar. Men i det svar jag har fått sägs att det inte föreligger företagsekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar för en sådan satsning och att förslaget till regeringen kommer att bli att stöd inte skall utgå. Antingen måste jag ha missuppfattat det här helt och hållet eller också är det felskrivet i svaret. På annat sätt kan jag inte tolka det. Svaret innebär såvitt jag kan förstå ett definitivt nej från industriministern i denna fråga. Det är självklart att vi är villiga att medverka. I den mån jag varit i kontakt med denna fråga som ledamot av lekmannastyrelsen hemma har jag naturligtvis försökt verka för att vi skall klara sysselsättningen för människorna här uppe. Situationen är allvarlig när var sjätte industrisysselsatt i denna lilla kommun är hotad av arbetslöshet. Det måste regeringen förstå. När man inte har möjligheter att få ett jobb inom pendelavstånd är det självklart att man är våldsamt orolig.
Herr talman! Jag har nu några gånger upprepat detta, och jag skall göra det en gång till, så att Bernt Nilsson skall förstå det. Vi har alltså en ansökan liggande som är under behandling. Den första förutsällning som angavs för denna ansökan har vi, som jag säger i svaret, underkänt därför att det inte fanns realistisk bakgrund för den. Men ansökan ligger kvar och samtal pågår, som jag sagt nu ett antal gånger, om att försöka hitta en realistisk nivå. Kan man hitta en sådan är vi naturligtvis beredda att stödja projektet. Men det måste vara en realistisk nivå, så att man inte inger bygdens folk falska föreställningar om projektets möjligheter att överleva. Sedan glömde jag svara på frågan om en plan. Bernt Nilsson talar gärna om planer och planmässighet. Det är ju bra. Det finns en plan i strukturprogrammet för den manuella glasindustrin, som är en ganska ambitiös satsning på en samordning av branschen när det gäller råvaruproduktionen och när det gäller att stärka företagens exportansträngningar. Det är en mycket väsentligt ökad planmässighet som vi har tillfört branschen och som också har visat sig vara mycket värdefull för branschens företag. Tyvärr förutsätter detta program livskraftiga företag. Fall som Björkshult måste med andra ord klaras med andra medel. att bibehålla sysselsättningen vid
323, och anförde: Herr talman! Stig Alemyr har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera sysselsättning åt de anställda som nu varslats om uppsägning. I svar den 1 december 1977 på fråga av Stig Alemyr hade jag tillfälle att redogöra för min syn på situationen vid Emmaboda Gtlasverk. Jag framhöll bl.a. att jag utgick från att ägarna inte genomförde någon ytterligare minskning av sysselsättningen vid glasverket utan att man samtidigt angav hur bortfallet skulle kompenseras. Nu har styrelsen ändå ansett sig böra fatta beslut om nedläggning av råglastillverkningen utan att framlägga någon plan för hur minskningen av antalet sysselsättningstillfällen skall ersättas. Jag finner beslutet beklagligt i all synnerhet som ledningen för Saint Gobain förklarat att man arbetar med vissa industriprojekt som skulle innebära ett inte oväsentligt tillskott av nya arbetstillfällen i Emmaboda kommun. Mot bakgrund av de klara utfästelser beträffande sysselsättningen som har gjorts av Saint Gobain hade det varit önskvärt att nedläggningen av råglastillverkningen hade fått anstå till dess beslut hade fattats om de nya projektens genomförande eller annan alternativ sysselsättning kunnat erbjudas personalen. I det läge som nu har uppkommit är det självfallet viktigt att de överläggningar som redan påbörjats med företagsledningarna i Saint Gobain och Emmaboda Glasverk fortsätter så att sysselsättningsfrågan kan lösas så snart som möjligt. Inom industridepartementet kommer man att aktivt engagera sig i detta arbete. Detsamma gäller för statens industriverk. Det är givetvis också viktigt att söka åstadkomma en ökning av sysselsättningen i sådana företag som redan nu är verksamma i Emmaboda kommun. Jag kan nämna att regeringen i dag har beslutat att bevilja utbildningsstöd till ett företag i kommunen som planerar att nyanställa 17 personer.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Vi debatterade denna fråga för ungefär tre månader sedan, i det läge då man inom Emmaboda kommun fruktade att ett beslut skulle komma om nedläggning av råglastillverkningen. Jag bad då regeringen att kraftfullt verka för att förhindra ett sådant beslut, och jag använde uttrycket ”slå nu näven i bordet”, därför att befolkningen inte bara i Emmaboda utan i hela Kalmar län såg med stor oro på utvecklingen och krävde att någonting skulle hända. Statsrådet Åsling utgick då från att det inte skulle bli någon nedläggning och hoppades att allt skulle ordna sig. Nu har alltså beslut fattats; man har varslat över 100 människor om avsked. Tillsammans med de 100 som tidigare har fått lämna sina jobb blir det nu över 200 människor som får lämna Emmaboda Glasverk trots det löfte om att hålla Jag vill med tacksamhet notera att statens representant i glasverkets styrelse har röstat emot en nedläggning. Det finns i det avseendet ingen anledning att rikta kritik mot industridepartementet. Jag vill också notera att i det läge som nu har uppstått säger statsrådet Åsling att departementet kommer att engagera sig i de förhandlingar som pågår för att skaffa ersättningssysselsättning åt dem som blivit friställda vid glasverket. Men jag kritiserar regeringen för att den har handlat för sent. Ni borde ha satt i gång tidigare. Då vi anade vad som skulle hända borde regeringen i någon form ha tagit kontakt med Saint Gobain och erinrat om de löften som hade ställts ut. När det nu inte skedde måste vi naturligtvis gemensamt försöka göra det bästa av situationen. Kommunalmännen i Emmaboda, facket och länsmyndigheterna är beredda att göra sitt yttersta för att åstadkomma en lösning. En hel bygd hotas av en mycket omfattande arbetslöshet. Min fråga till statsrådet Åsling är: Vad tänker regeringen göra? Utbildningsbidraget är bra, men det är en liten åtgärd. På vilket sätt och på vilken nivå kommer förhandlingarna med Saint Gobain att fullföljas? Kommer statsrådet själv att engagera sig? Nöjer ni er med att hoppas att det skall bli en lösning, eller kommer ni från de svenska statsmakternas sida att med kraft försöka verka för att problemet skall lösas? Två frågor i följd i dag gäller Kalmar län, vilket markerar hur allvarlig situationen är i det län som, vilket jag erinrade om strax före jul, har det lägsta löneläget i hela landet och där en rad kommuner allvarligt hotas. Jag är tacksam om statsrådet närmare vill definiera på vilket sätt den svenska regeringen kommer att verka för att klara jobben åt Emmaboda.

Herr talman! Först vill jag betona att industridepartementet har agerat genom statens representant i företagets styrelse, och jag ställer mig självfallet helt bakom den reservation som vår representant i styrelsen avgett i samråd med mig. Vi har alltså klart dokumenterat vår inställning. Det låter sig naturligtvis sägas att vi borde ha handlat tidgare. Men redan min företrädare skrev ett brev till företaget och angav de riktlinjer, som jag sedermera både i brev och vid personliga sammanträffanden haft anledning att understryka. minskning av sysselsättningen endast under förutsättning att sysselsättningskravet kvarstod som en långsiktig målsättning, dvs. att man skaffade alternativ sysselsättning. Det är efter de principerna vi arbetar. Företaget har varit väl medvetet om vår grundläggande inställning alltsedan min företrädare skrev detta brev, och vi har vid många tillfällen påmint om detta. Nu frågar Stig Alemyr hur vi skall agera i fortsättningen. Självfallet tänker vi inte släppa taget om frågan. Vi vill ha ett besked från företaget om hur man ser på de skyldigheter man har iklätt sig när det gäller att säkra sysselsätt verk att bibehålla sysselsättningen vid ningen, hur man tänker klara detta och hur man ser på de tidigare utfästelserna, som vi anser alltjämt gäller. Det är den förklaringen vi nu väntar på från företaget.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det som statsrådet nu senast anförde. Får jag då ställa en sista fråga till statsrådet Åsling: Har statsrådet något hopp att ge befolkningen i Emmaboda?

Herr talman! Jag utgår ifrån att en världskoncern som Saint Gobain inte är beredd att springa ifrån en uppgörelse som visserligen — som vi kunde konstatera vid den föregående debatten — inte är juridiskt bindande men som ändå är moraliskt bindande för företaget, och att man sålunda kommer att göra mycket långtgående ansträngningar för att infria den. Jag förutsätter att företaget med sina samlade resurser har goda möjligheter att skaffa alternativ sysselsättning.

Herr talman! Vi förutsätter att företaget gör allt vad det kan för att upprätthålla sysselsättningsnivån. Det är företaget som skall göra den utfästelsen — det kan inte jag göra. Vi har sagt vår mening att det är företagets skyldighet att klara sysselsättningen och att vi förutsätter att man gör allt för att kunna klara det.

Herr talman! Kulturpolitik är ett viktigt område. Vad vi gör på detta område kan ha långtgående verkningar. Genom kulturpolitiska insatser kan vi skapa möjligheter till förändring av människors livssituationer. Konst, musik, litteratur, film, teater kan öppna nya världar i den enskildes liv. De kan föra människor in i en medvetenhet om orsakssammanhang, maktförhållanden och strukturer i samhället. Därmed kan också krafter till mänsklig frigörelse utvecklas, Genom en aktiv kulturpolitik ges människor möjlighet att utveckla en egen skapande aktivitet. Underlåtenhet inom kulturpolitiken lämnar fältet fritt för kommersialis Nr 92 mens krafter. Det kulturutbud som drivs fram av profitbegär innebär en fara. Torsdagen den Detta utbud passiviserar och hindrar därför utveckling av skapande aktivi 9 mars 1978 teter. Detta kulturutbud ger en förljugen bild av verkligheten och blir därför | en fiende till demokratin. Det: är nämligen bara genom att analysera Anslag till allmänverkligheten som vi har möjlighet att ta ställning, ge vår mening till känna na kulturändamål, och därmed förverkliga demokratiska strävanden.

Herr talman! Kulturutskottets föreliggande betänkande spänner över så gott som hela det kulturpolitiska fältet, och diskussionen kan därför te sig en smula svåröverskådlig. Jag skall emellertid i huvudsak uppehålla mig vid de moderata reservationer som finns fogade till utlåtandet. Jag kan ändå inte låta bli att börja med ett citat ur den intressanta artikel som nyligen var införd i Vecko-Journalen och som var författad av Artur Lundkvist. Han skriver där bl.a.: ”Jag vill börja med talet om de två kulturerna, som jag anser har urartat och blivit vilseledande. Man ställer mot varandra en högkultur som man brännmärker som elitistisk och en sub eller popkultur som inte sällan betecknas som folklig eller demokratisk. I själva verket finns det, enligt min mening. endast en kultur, fast den består av många olika nivåer, från den mest krävande till den jämförelsevis lättillgängliga.” Hur fjärran är inte denna uppfattning från den som redovisades av statens - Nr 92 kulturråd i den lilla skrift som kallas Kultur i arbetslivet. Den ingår ju i ett Torsdagen den flernationellt projekt, på vilket kulturrådet har lagt ner mycket arbete och 9 mars 1978 mycket pengar. Kanske den arbetsinsatsen kunde använts bättre på alla de utredningsuppdrag som redan vilar på kulturrådet och som bör fullföljas.

"Liksom statens kulturråd finner utskottet det önskvärt med en fortsatt - utbyggnad av stödet.

Han vill först se hur det nya systemet har inverkat på kommunernas och landstingens beredvillighet att lämna bidrag. Men enligt den utredning som har gjorts av kulturrådets nämnd för museer och utställningar finns det knappast fog för några farhågor att en ökning av statliga bidrag skulle ha medfört en reduktion från andra bidragsgivare. Tvärtom har det tydligen gjorts stora regionala och lokala satsningar. Vi anser från moderat håll att såväl de stora statliga som de regionala museerna har en betydande eftersläpning när det gäller anslagstilldelning på grund av ett bristande intresse från den tidigare socialdemokratiska regeringen. Den nuvarande regeringen är betydligt mer positiv när det gäller att slå vakt om de institutioner som under lång tid har byggts upp i vårt land. Vi har emellertid i en reservation föreslagit en uppräkning av anslaget till de regionala museerna redan i år, visserligen med en ganska blygsam summa av 280 000 kr., men det skall ändå ses som en markering av hur viktigt det är med en utbyggnad av detta stöd. Den summa som föreslagits har vi i stället velat pruta på anslaget till Riksutställningar. Vi har redan tidigare från moderat håll hävdat att Riksutställningar i första hand bör vara ett serviceorgan och inte arrangör av utställningar. Utställningsverksamheten bör i större utsträckning än hittills skötas av våra statliga och regionala museer, som har material i överflöd, medan däremot Riksutställningar ju inte har något eget material. Vi är inte alldeles ensamma om den här uppfattningen. Föreningen Sveriges landsantikvarier anförde i sitt remissvar på MUS-65 bl.a., att huvudansvaret för utställningsverksamheten borde åvila museerna, varvid 35 länsmuseerna borde få ansvaret för distribution av centralt producerade utställningar inom sina län. Vidare framhölls att en del av de för Riksutställningar avsedda resurserna i stället borde disponeras för anställande av utställningskonsulenter vid länsmuseerna. Det tycker vi skulle vara en god lösning. Jag övergår sedan till en helt annan fråga, nämligen anslaget till Skådebanan. Där föreslås i årets budgetproposition att samma bidragssystem skall införas för de regionala skådebanorna som det som nu gäller vid teater-. dansoch musikinstilutioner. Samtidigt sker en kraftig uppräkning av anslagen, till Riksskådebanan med 37 "a och till de regionala skådebanorna med 60 ",. Riksskådebanan skall i fortsättningen finansieras helt med statliga medel. De regionala och lokala skådebanorna införs Som jag nyss sagt i ett automatiskt verkande system med statsbidrag till 55 ”; av lönekostnaderna. I botten ligger ett förslag och en utredning av kulturrådet under ledning av den . tidigare socialdemokratiske ordföranden i rådet. Där skisseras en utveckling i tre etapper mot en alltmer utökad verksamhet. Redan nu förekommer det att skådebanor förmedlar grammofonskivor, konst och litteratur, om än i blygsam omfattning. Men man har också börjat ordna utlandsresor, vilket förefaller onödigt med tanke på att så väl resebyråer som studieförbund redan nu ofta ordnar resor, där tonvikten ligger på kulturella arrangemang av olika slag. Särskilt onödigt förefaller det eftersom det till 90 ”, är deltagare från Stockholms län som är med på utlandsresorna. ingalunda människor från glesbygder där kulturutbudet är knappare än runt huvudstaden. Det kan inte vara särskilt angeläget att uppmuntra den sortens verksamhet. Skådebanan har olika slag av medlemmar, dels individuellt anslutna — de är ett fåtal — dels gruppanslutna medlemmar. De senare betalar en lägre medlemsavgift än de individuellt anslutna. De individuellt anslutna har, säger kulturrådet, inget formellt inflytande och inga särskilda kanaler för en påverkan av organisationen. Men det sägs också att medlemmarna i skådebaneorganisationen är de som är längst ifrån dem som fattar beslut om deras välfärd. Orden är fortfarande kulturrådets, som också säger att det finns en risk att medlemmarna lätt kan bli betraktade som föremål, för vilka åtgärder skall vidtas. Ja, medlemmarna vet inte ens alltid om att de är medlemmar, vilket ju är en inte ovanlig företeelse vid kollektivanslutning. Skådebanan arbetar genom ombud, men inte ens de har något reellt inflytande över verksamheten. Men även många teatrar arbetar med ombud utanför Skådebanans organisation. Detta gillar man inte från Skådebanans sida. Man uppfattar detta som eu intrång i den egna verksamheten. Det här tyder ju på att Skådebanan vill skaffa sig en monopolställning när det gäller publikkontakter. Detta bekräftas i viss mån av alt ABF i sitt remissvar säger, att målet för Skådebanan i framtiden bör vara att till större delen belägga institutionernas totala platsantal. Utskottet har ingenting att säga om ett eventuellt framtida monopol för Skådebanan. Det finner jag litet märkligt, eftersom vi har tagit upp den frågan i vår motion.

Sag tycker att man berövar teatrarna deras eget initiativ alt gå ut och värva medlemmar och därmed påverka publikintresset. Åtskilliga teatrar och fria grupper har redan visat att det går mycket bra att bedriva både föreställningsverksamhet och aktivt publikarbete. Över huvud taget tycker vi att frågorna om de kulturella institutionernas eget ansvar visavi publiken borde diskuteras betydligt mer ingående, innan man inför ett automatiskt verkande statsbidrag för de regionala skådebanorna. Jag vill återigen påminna om att frågan om stödet till länsmuseerna flera gånger varit uppe till behandling, medan den nu aktuclla frågan inte motionsvägen har tagits upp här i riksdagen tidigare. Med hänvisning till vad jag här har anfört yrkar vi från moderat håll avslag på förslaget om ett nytt bidragssystem till regionala skådebanor. Vi anser att bidrag liksom hittills bör utgå under punkten B 18 och har räknat upp årets anslag med 8 ”a till 2 327 000 kr. Den miljon som vi då har prutat bort vill vi i - stället lägga till de pengar som fördelas direkt till lokala och regionala teateroch musikinstitutioner under punkten B 15. Det bör ankomma på kulturrådet alt fördela dessa pengar. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till samtliga reservationer i utskottets betänkande där moderata samlingspartiets representanter finns med.

Herr talman! Fru Diesen visade att de farhågor jag tidigare uttalade om folkrörelsefientligheten inte var ogrundade, eftersom hon riktade en långtgående kritik mot den verksamhet som Skådebanan bedriver. I mitt anlörande talade jag om hur Skådebanan är uppbyggd, av olika organisationer och folkrörelser. Vi har ju haft, och har, den viktiga principen att folkrörelserna själva får bestämma sin verksamhet på grundval av sina idéer och mål. Fru Diesen drar sig emellertid inte för att tala om att Skådebanan bedriver en onödig verksamhet. Detta är ett ganska djärvt angrepp från fru Diesens sida mot inriktningen av olika folkrörelseorgans verksamhet. Hon kritiserade inflytandet på verksamheten, dvs. demokratin i detta sammanhang. Men jag tror inte att det finns anledning till det, fru Diesen. Vi finner brister i de demokratiska arbetsformerna på många håll, kanske ibland också i det här huset. Men jag betvivlar att det skulle vara speciellt motiverat att angripa Skådebanans verksamhet. Vidare uttryckte fru Diesen farhågor för att en utveckling av det här stödet skulle leda till ett monopol. När det gäller att bygga ut ett folkrörelscorgan kommer alltså från moderat håll omedelbart kritik för monopol, men då det rör sig om att stärka institutioner hyser tydligen fru Diesen aldrig några farhågor för att det kan uppstå monopolsituationer. 37 I kulturrådets utredning av stödet till Skådebanan har det, som jag sade, skisserats hur man etappvis bör bygga ut detta i tre steg. Om fru Diesen tar del av den rapporten från kulturrådet tror jag att hon kan komma till insikt om att de farhågor som hon uttalat är helt omotiverade.

Herr talman! Georg Andersson ifrågasatte om jag tagit del av kulturrådets utredning angående Skådebanan. Självfallet har jag gjort det. Jag har betänkandet här i min hand, och det var från det som jag hade hämtat många av de synpunkter som jag framförde.
Herr talman! Jag vill komplettera ett citat som fru Diesen anförde.
Låt mig också citera en mening ur betänkandet: ”Kulturrådets summering av Skådebanans verksamhet av idag är delvis kritisk.” Man kan instämma i att det finns mycket att kritisera. Jag fick inte något svar av Georg Andersson på min fråga hur utskottet ser på frågan om en eventuell framtida monopolställning för Skådebanan. Jag har inte uttalat någon allmän negativism gentemot folkrörelser, men jag tycker att det är litet oroande om Skådebanan skall få en monopolställning. Jag tycker att vi skall kunna diskutera hur man skall fördela denna verksamhets publikkontakter. Anser Georg Andersson att det är fel om institutionerna själva försöker stärka sina publikkontakter? På många håll ute i landet är det väl ändå så att institutionerna bäst känner de möjligheter som kan finnas att gå ut till nya publikgrupper och försöka värva dem för teater eller för annan kulturell verksamhet. Georg Andersson säger också att det aldrig framförs någon kritik från moderat håll när det gäller institutionerna.
Fru Diesen sade emellertid att verksamheten bedrivs felaktigt, och hon är inte beredd att ge ökade resurser till den.
Vi tycker att det är mycket viktigt att slå vakt om de institutioner som vi har och som har byggts upp under lång tid. De kan bl.a. fungera som ett riktmärke för kvalitet, och vi tycker att kvalitet är viktig när det gäller kultur. Georg Andersson tog också upp frågan om kommersialism, och man kan väl säga att även Skådebanan har vissa drag av kommersialism. Den är intresserad av att teatrarna har höga biljettpriser, eftersom det ger Skådebanan bättre inkomster. Jag tycker vidare att man skulle nyansera debatten om begreppet kommersialism. Det ingick ju i målen för kulturpolitiken att man skulle försöka begränsa kommersialismens negativa verkningar, men det tycks Georg Andersson ha glömt.

Är Anslag till allmäninte det ett mål också i den moderata kulturpolitiken? na kulturändamål, m.m. INGRID DIESEN kort genmäle: Herr talman! Jag måste konstatera att Georg Andersson inte refererar riktigt. Efter den mening som jag citerade förut — ”Kulturrådets summering av Skådebanans verksamhet av idag är delvis kritisk” — står det nämligen: ”Det betyder inte att idén är dålig, bara att utförandet hittills har sina brister —-— .” Men det står inte heller att idén är bra. För att återkomma litet grand till kommersialismen tycker jag att man skulle analysera detta begrepp litet närmare. Vad menar vi egentligen? Är alla de kulturskapare som lever på sitt arbete också indragna i kommersialismen? Det är väl inte bara den kultur som ger vinst som är kommersiell? Man kan väl också konstatera att kommersialismen i många avseenden har varit till glädje och nytta för kulturen. Vi har fått en mängd litteratur som har kunnat spridas till många människor, och vi har fått grammofonskivor. Om t.ex. en symfoniorkester skulle medverka i grammofoninspelningar och det skulle kunna bidra till att ge dem bättre inkomster, kan ju en eventuell vinst då användas för att spela in svårtillgänglig musik eller för att bidra till att sprida svensk musik i utlandet. Det finns alltså inte enbart negativa inslag i det som vi i dagligt tal benämner kommersialism. Jag tycker att debatten skulle vinna på en nyansering.